Fru talman! Gustav Fridolin har frågat mig dels hur jag ämnar agera för att möta den växande nazismen och högerextremismen, som manifesterades i Salem den 6 december, med en bred och värdig samling för demokratins ideal och humanismens principer, dels om jag är beredd att avisera en oberoende utredning kring de polisiära insatserna i Salem i syfte att förebygga den typ av ledningsproblem och kommunikationssvårigheter som tenderar att försvåra ett gott polisarbete i samband med demonstrationer. Även om de främlingsfientliga rörelserna inte är stora är de farliga. De utgör ett hot inte bara mot enskilda personer utan mot hela den demokratiska miljön. Det är därför som det är så oerhört viktigt att vi alla tar vår del av ansvaret för att motarbeta dessa rörelser och allt vad de står för. Detta arbete är mera komplicerat än vad Gustav Fridolin tycks mena i sin interpellation. En bred och värdig samling för demokratins ideal och humanismens principer är givetvis i många fall en viktig del av arbetet. Men detta är lika självklart bara en begränsad del av det som krävs. Jag håller med Gustav Fridolin om att det är viktigt att stå upp för demokratins ideal och att högerextremismen måste mötas med ett massivt stöd för demokratin och humanismen. Men detta innebär inte att det är rätt att i alla situationer oförbehållsamt uppmana till manifestationer, till exempel när det kan finnas risker för att det i samband med demonstrationer kan uppstå våld. Det finns många andra dagar under året än just den 6 december, då det kan finnas goda skäl att gemensamt demonstrera sin tro på demokratins och humanismens principer. Jag tycker visserligen att de bekanta ord av Martin Luther King som Gustav Fridolin citerar är kloka. Men det finns tillfällen då det faktiskt kan vara klokare att visa sitt avståndstagande på andra sätt än genom att konfrontera. Ingen kan ändå tvivla på att regeringen, alla riksdagspartier och en fullkomligt överväldigande majoritet av det svenska folket bara känner avsky för de rörelser som marscherade i Salem. Arbetet för att motarbeta nazism och högerextremism måste vara brett och långsiktigt och bedrivas över hela landet och på alla nivåer. I den handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering, som regeringen lade fram 2001, redovisas pågående och planerade aktiviteter på många samhällsområden. I samband med planens genomförande har ett stort antal nya initiativ tagits. Arbetet inom ramen för handlingsplanen bidrar i sig i stor utsträckning till kampen mot rasistiska rörelser. Jag kan inte här redovisa alla sådana insatser, men det rör sig givetvis om en mängd insatser på många olika samhällsområden. Det gäller till exempel insatser för att långsiktigt främja demokratin och grundläggande värderingar om alla människors lika värde, inte minst inom skolan. En effektiv lagstiftning är givetvis också av avgörande betydelse, liksom rättsväsendets insatser. Detta arbete har pågått länge och det kommer att fortsätta och intensifieras. Gustav Fridolin berör i interpellationen också den politiska nivån och de politiska partiernas roll i sammanhanget. Jag håller helt med honom om att partierna här har en viktig roll. Därför får vi inte låta partipolitiska tvister eller meningsskiljaktigheter stå i vägen för försök att nå en samsyn om hur partierna tillsammans kan verka mot rasistiska och liknande rörelser. Partisekreterarna för samtliga riksdagspartier har träffats för att diskutera ett gemensamt förhållningssätt gentemot främlingsfientliga partier. Målet är att nå fram till en gemensam hållning om hur partierna konkret ska bemöta främlingsfientliga och rasistiska organisationer. Partierna är inte helt eniga, men arbetet fortsätter, och förhoppningen är att man tidigt i vår ska kunna presentera en gemensam hållning. Här vill jag också peka på nätverket "Håll rent! Unga riksdagsledamöter mot främlingsfientlighet", som upprättats efter ett gemensamt initiativ av Luciano Astudillo och Erik Ullenhag. Syftet är bland annat att bygga upp en beredskap för att konsekvent bemöta främlingsfientlighet och intolerans. Vad så gäller Gustav Fridolins fråga om de polisiära insatserna i samband med demonstrationerna i Salem vill jag säga följande. Den bild som Gustav Fridolin i sin interpellation målar upp av polisens insatser stämmer inte med den information som jag har fått. Det finns alltid enskilda händelser där polisen skulle kunna ha gjort annorlunda med facit i hand, men i stort verkar polisinsatsen i Salem ha varit bra. Polisen lyckades hålla isär de olika grupperingarna, och demonstrationerna gick att genomföra. Det pågår sedan en tid ett aktivt arbete vid Rikspolisstyrelsen och i polisutbildningen med att utveckla nya former för polistaktiken. Taktiken innebär väsentligt ökade kunskaper i hur polisen ska hantera demonstrationer utan att använda eller provocera fram onödigt våld. Såvitt jag kan se finns det för närvarande ingen anledning för regeringen att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av polisens insatser i Salem. Andre vice talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.